Herr talman! Leif Pettersson har frågat mig om jag anser att mer av godstrafiken bör flyttas över till väg i stället för järnväg och vilka åtgärder jag avser att vidta för att detta ska ske. Herr talman! Eftersom jag anser att näringen själv bäst bestämmer på vilket sätt den vill transportera sina varor avser jag inte att vidta sådana åtgärder.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i den här debatten, men när jag hörde Leif Pettersson agera tolk för Green Cargo som bolag blev jag lite förvånad. Det vill jag gärna ta ett resonemang om även med statsrådet. Leif Pettersson påstår att det endast är konkurrens från lastbilstrafik som gör att Green Cargo ska lägga ned ett antal terminaler. Jag har svårt att se hur Leif Pettersson eller någon annan här kan tolka de pressmeddelanden som Green Cargo de facto gör som att det beror på det. Det är en effektiviseringsprocess inom Green Cargo som gör att de vill effektivisera sin verksamhet. Det som skrämmer mig är det socialistiska tänk som Leif Pettersson i vanlig ordning har. Politiken går in och styr oavsett om det är dumheter det handlar om. Kan Leif Pettersson verkligen anse att det är riksdagen som talar om vilka terminaler Green Cargo ska ha i sin verksamhet? Det föranleder också en stor oro hos svenskt näringsliv, tycker jag, när man ska leva med farhågan att Leif Pettersson vill vara med och styra att Green Cargo ska ha så dålig effektivitet att politiken gör landets transporter dyrare. Detta, statsrådet, är jag orolig över. Jag funderar också lite grann på hur statsrådet ser på att det förs en politik som så till den milda grad och så direkt vill lägga sig i företags effektivitet.
Herr talman! För mig är det oerhört viktigt att gods kan transporteras på det bästa sättet, så att man har en tydlighet och förutsägbarhet när det gäller både tid, kostnad och funktion. Det är också viktigt att alla trafikslag kan användas. Mycket av den godstrafik som sker med lastbil på våra vägar går ofta kortare sträckor, och det är väldigt sällan man kör längre än till exempel 30 mil. Det är naturligt att sådant som går längre sträckor och har en koppling till järnväg bör gå just på järnväg. Leif Pettersson ställer det fria cabotaget mot järnvägen. Jag kan rent retoriskt förstå varför han gör så. Låt mig dock vara tydlig: För att kunna ha en fri rörlighet på den inre marknaden inom EU för att stärka konkurrenskraften, vilket i grunden är positivt och något som vi människor tycker är bra, har man sagt att detta ska gälla även för transporter. Det förutsätter harmoniserade regler och påföljder. Det finns inte i dag. Det kommer att dröja mycket länge innan det finns. Därför finns det cabotageregler, som är en form av begränsning av rörligheten. Det tycker jag i grunden är bra. Det som jag inte tycker är bra är det fusk som finns i dag. Det är inte cabotaget i sig, den lagliga trafiken, som är problemet, utan den illegala inrikestrafiken. Därför har vi ägnat de senaste åren tillsammans med Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen åt att ta fram bra verktyg som kan användas för att få bort fusket och, framför allt, få en sundare konkurrenssituation för åkerinäringen i Sverige. Järnvägens förutsättningar, inte minst kopplat till Green Cargo, som är en av de större aktörerna och förvisso ett statligt ägt bolag, handlar snarare om punktlighet. För att järnvägen ska bli tillräckligt konkurrenskraftig måste den kunna garanteras att bli punktlig. Mycket av lasten är just-in-time. Lagren går på järnvägen. Det är en anledning till att regeringen avsätter så mycket för att höja anslagen till drift och underhåll och ta igen en sliten järnväg. Som Jan-Evert Rådhström nämnde har Green Cargo som ett statligt bolag också ett ansvar, inte minst i sitt effektiviseringsarbete, för att vara lönsamt och ha råd att vara kvar som företag. Detta hänger ihop. Jag vill se smartare, effektivare vägtransporter som är både trafiksäkra och miljömässigt bra. Därför driver också regeringen frågan om längre och tyngre lastbilar för att effektivisera i de delar där lastbilen finns. Men det måste också hänga ihop med en järnväg som är punktlig och pålitlig och fungerar hela vägen. Då tror jag att vi får de bästa förutsättningarna för att stärka konkurrenskraften för svenskt näringsliv och får fler människor i jobb. Egentligen hänger ju hela kedjan ihop på det viset.

Herr talman! Leif Pettersson tar ut ett litet stycke ur ett pressmeddelande men säger sedan i en bimening att det ju finns andra skäl också. Huvudskälet är faktiskt att Green Cargo måste effektivisera sin verksamhet. Leif Pettersson har rätt i en sak, nämligen det som gäller önskemålet om att lastbilstrafiken ska minska. Det kommer han att lyckas med, för han vill lägga på en lastbilsskatt med 4 000 miljoner kronor per år! Det är 4 000 miljoner kronor som ska belasta Sveriges konsumenter, svenskt näringsliv och så vidare. Det är ett sätt för Leif Pettersson att verkligen göra svensk konkurrenskraft mycket sämre. Jag skulle vilja avsluta med att ställa en fråga till Leif Pettersson när det gäller banavgifter. Vad tycker Leif Pettersson om att banavgifter som vi föreslår oavkortat går till att förbättra drift och underhåll på järnvägen? Var är Leif Petterssons alternativa finansiering av den delen? Tycker inte Leif Pettersson att det är riktigt att vi får en möjlighet att åtminstone ha en avgift som innebär att man står för de direkta kostnaderna på järnvägen? Alla ska veta att det är pengar som oavkortat går tillbaka till underhållet av den svenska järnvägen.
Herr talman! När vi tänker på gods är det oerhört viktigt att vi inser att vi för svensk konkurrenskraft och det näringsliv vi har är beroende av bra transporter. Man måste tänka på hela godsstråk genom landet och också in i och ut ur landet. Vi har dessutom en sådan grannlandssituation att mycket av till exempel det norska godset går på svensk järnväg och svensk väg. Så visst är det mycket gods som går genom Sverige. Då tycker jag att det är angeläget att vi inte räknar bort det ena eller tänker oss det ena trafikslaget före det andra. Det måste snarast handla om det som är mest optimalt utifrån tid, kostnad, funktion, trafiksäkerhet och miljömässighet. Valet kan göras utifrån det. Det handlar också om att förstå att vi många gånger behöver ha en kombination. Jag hoppas att Leif Pettersson tycker att det är viktigt att vi trots allt ska ha lastbilstrafik kvar. Då hoppas jag också att Leif Pettersson kommer att tycka att de förslag som nu har kommit från Transportstyrelsen, tillsammans med Rikspolisstyrelsen, är bra. Det handlar om hur vi ska komma åt den illegala lastbilstrafiken, så att vi kan få bort fusket på våra vägar. Det handlar om hur man ska kunna kontrollera handlingar för att veta att någon är här med ett tillstånd på ett korrekt sätt och inte illegalt. Det handlar om hur man ska kunna informera om beställaransvaret. Det handlar om hur man ska kunna förhindra fortsatt färd och till och med kunna döma ut en sanktionsavgift på 20 000 kronor, till skillnad från böter på 2 000 kronor. Det är en mycket mer kraftfull satsning för att komma åt det som vi kallar fusk. Men det handlar också om det som regeringen faktiskt gör, som jag tror är oerhört viktigt för Green Cargo och för andra godstransportörer på järnväg. Se till att återfå förtroendet för järnvägen genom att ha ett bättre underhåll! Titta på kapacitetstilldelningen! Det handlar om hur man kan jobba med banavgifterna på ett smartare sätt, differentierat efter tid, dag och anslutningar. Det handlar om hur man kan jobba med av och påbokningsavgifter. Vi vet ju att mycket av kapaciteten går till spillo för att man bokar upp tider som man sedan kanske inte använder. För godset vill man kanske ha kortare tider när man tilldelas kapacitet, jämfört med persontrafiken, som numera vill ha det på flera år i stället för ett år i taget. Vi hittar smartare sätt att jobba med kapacitetstilldelningen. Men i grund och botten handlar förtroendet om: Kommer godset på järnväg fram i tid? Det är precis som för oss människor när vi står på perrongen. Vi undrar: Kommer vi fram i tid? Det är det som avgör om man är konkurrenskraftig. Det ena behöver inte ta ut det andra. Jag är övertygad om att vi behöver ha transporter både på väg och på järnväg. Sjöfarten har vi inte ens en gång talat om. Det kan vi göra vid ett särskilt tillfälle. Men låt oss inte glömma det trafikslaget.

Herr talman! Just nu pågår en ganska stor övergripande utredning av järnvägen och järnvägens framtida förutsättningar. Jag tror att vi kommer att se sådant som kan komma till gagn för godstrafiken men också för persontrafiken när det gäller just järnväg. För det finns säkert en hel del som kan göras för att locka mer i den delen. När det gäller konkurrensen mellan transportslagen, om vi tar det utifrån ett godsperspektiv, kan jag säga att vi tidigare har givit ett uppdrag till VTI, att särskilt belysa avgifter, skatter och kostnader. Det handlar om hur det faktiskt ser ut för att man sedan ska kunna göra en jämförelse mellan de olika transportslagen, inte minst utifrån ett konkurrensperspektiv. Det tror jag är oerhört viktigt, i synnerhet när man tänker sig att det finns hot om en kilometerskatt för lastbil, som direkt kommer att påverka kostnaden för små företag och som kanske till och med på marginalen avgör om de kan fortsätta eller inte. Det slår direkt mot konkurrenskraften och fler jobb i Sverige. Då är det bra att man har ett underlag först, så att man vet vad konsekvensen faktiskt blir. Leif Pettersson avslutade med frågan: När kommer de förslag som är kopplade till det som jag kallar fusket på våra vägar? Det är nu ute på remiss. Lagrådet ska också titta på det. Vår tanke är att det ska kunna vara ett ikraftträdande inom ett år, och då ska det ha passerat den lagstiftande församlingen: riksdagen.